Herr talman! Mikael Damberg har frågat mig vad som har hänt i det statliga bolaget Inlandsinnovation AB samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att reda ut frågetecken som finns. Marie Nordén har frågat mig hur många företag i Norrlands inland som har startats med hjälp av Inlandsinnovation AB och hur många arbetstillfällen det har lett till. Jennie Nilsson har frågat vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma till rätta med problemen med ineffektiviteten inom den statliga riskkapitalförsörjningen. Jag väljer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Tillgång till riskkapital är avgörande för tillkomst av nya, särskilt kunskapsintensiva, företag med tillväxtfokus. Företagens behov av riskkapital tillgodoses i huvudsak av den privata marknaden. De senaste åren har dock utbudet av privat riskkapital för företag i tidiga skeden minskat. Företag i tidiga skeden präglas ofta av osäkerhet, värderings och informationsproblem samt långa ledtider till finansiell bärighet, vilket gör att marknaden ofta inte kan eller vågar satsa kapital på egen hand. Samtidigt finns det en samhällsnytta i att ta till vara och stödja utvecklingen och kommersialiseringen av innovativa idéer. Detta motiverar avgränsade statliga finansieringsinsatser där det privata riskkapitalet inte tillgodoser marknadens efterfrågan fullt ut. Regeringen har jobbat aktivt med att tillgängliggöra det offentliga riskkapitalet för fler företag och för fler regioner i tidiga faser. Näringsdepartementet har genomfört en översyn av de statliga kapitalförsörjningsinsatserna. För att koncentrera statens finansieringsinsatser till tidiga skeden och segment där det finns behov av marknadskompletterande finansiering gick Almi Företagspartner AB och Innovationsbron AB samman den 1 januari 2013. Investeringsmandatet för Fouriertransform AB har breddats och Inlandsinnovation AB geografiska område utökats för att fler företag som har svårt att få finansiering men har tillväxtpotential ska få del av insatserna. Inlandsinnovation är en viktig aktör för att stärka konkurrenskraften bland företag i norra Sverige, i synnerhet i inlandet. Inlandsinnovation möjliggör för företag att växa och utvecklas, något som i många fall annars inte hade varit möjligt. Det finns inget underlag som tyder på att de statliga riskkapitalbolagen är mindre effektiva än liknande privata verksamheter. Flertalet av de statliga aktörerna har ett marknadskompletterande uppdrag, vilket bland annat innebär större långsiktighet och högre riskprofil. När det gäller förvaltningskostnaderna för Inlandsinnovation är dessa inte höga i jämförelse med övriga statliga bolag i samma bransch. Att förvaltningskostnaderna är 10 procent stämmer inte. Påståendet grundas på att förvaltningskostnaderna sätts i relation till det investerade kapitalet, vilket är en felaktig jämförelse, i synnerhet för ett nystartat riskkapitalbolag som Inlandsinnovation. Om förvaltningskostnaderna i stället betraktas i relation till det totala kapitalet, vilket är mer korrekt och enligt den gängse definitionen, utgjorde förvaltningskostnaderna enbart 1,5 procent 2012. Inlandsinnovation har sedan starten 2011 investerat ägarkapital i 22 bolag med sammanlagt 328 miljoner kronor. Att efter så kort tid utvärdera effekterna avseende antalet nya jobb är mycket svårt då det är fråga om ett långsiktigt innehav. Inlandsinnovation har en självständig styrelse som ska säkerställa att bolaget lever upp till uppdraget från ägaren, nämligen att samtliga investeringar ska göras på affärsmässiga grunder. För att visa på att så är fallet har Inlandsinnovation aviserat att de låter bolagets externa revisor granska att investeringarna sker utifrån givna mandat från ägaren. Regeringen komma även fortsättningsvis att utveckla och förenkla de statliga finansieringsinsatserna med målsättningen att insatserna ska vara både marknadskompletterande och ske i tidiga faser.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på interpellationerna. Jag vill börja med att säga att det är bra att näringsministern i sitt svar beskriver hur viktigt riskkapital är i de tidiga skedena. Vi måste ändå vara hyggligt överens om analysen att det finns problem i dag för företag i nya skeden och i uppstartsskedet att få kapital. Det statliga riskkapitalet är viktigt i det avseendet. Få privata aktörer går nämligen in på den här marknaden och tar de stora risker som krävs. Jag tror att det är viktigt att ta varningssignalerna om att det statliga riskkapitalet inte riktigt fungerar som tänkt på allvar. Även om jag säger att det är bra att statsrådet erkänner problembilden i sitt svar blir jag lite konfunderad när jag lyssnar till henne, för hon verkar väldigt nöjd med hur både Inlandsinnovation och det övriga riskkapitalet fungerar i dag. Det har kommit en del kritik tidigare, inte minst från Riksrevisionen, som har pekat på att det statliga riskkapitalet har gått mer till mogna företag än till företag i den tidiga uppstartsfasen. Regeringen har också fått kritik för sin styrning av bolagen, som inte har varit tillräckligt inriktad på att öka utbudet av riskkapital i de tidiga investeringsfaserna. Det vore intressant att höra statsrådet ta den frågan på lite större allvar. Företag i uppstartsfasen får i dag kanske bara en fjärdedel av de statliga nyinvesteringarna, men som vi säger är syftet just att ta de risker som marknaden inte klarar av. När jag är ute och träffar företagare nämner de ofta kapital som ett av hindren för att starta, utveckla och växa som företag. Det handlar både om riskkapital - som vi talar om i dag - och om bankkontakter och annat kapital som kan vara viktigt för att finansiera verksamheten. Min fråga till statsrådet handlade dock om Inlandsinnovation, eftersom det är ett statligt bolag som redan tidigare har fått kritik för att vara ineffektivt och ha höga kostnader. Det svarade statsrådet på. Hon sade att det inte är något problem och att vi kan återkomma till det senare. Det har också förekommit uppgifter, inte minst i Dagens Industri, som visar på kopplingar till centerpartistiska politiker och att Inlandsinnovation har gjort stora investeringar i bolag knutna till Centerpartiets företrädare. Det har alltså rests frågor om det finns kopplingar. Med tanke på att kritiken mot Inlandsinnovation har skett i flera steg och kommit både från Riksrevisionen och nu i den mediala granskningen, frågade jag i min interpellation statsrådet dels vad som har hänt i det statliga bolaget Inlandsinnovation, dels vilka åtgärder näringsministern vidtar för att reda ut frågetecknen. Jag tycker inte riktigt att statsrådet har svarat på frågorna. Hon kanske kan förtydliga sig i den här debatten, för jag ser inget svar. Jag tycker att det är viktigt att man funderar på detta. Om man läser svaret lite slarvigt skulle man kunna tolka statsrådet som att det nu görs en extern granskning av de egna revisorerna i bolaget och att det betyder att hon är nöjd med de besked hon säkert har fått när hon har ställt frågor, att hon känner att det är lugnt, att det inte finns några frågetecken att reda ut och att regeringen inte behöver vidta några åtgärder. Sedan återkommer vi i den här diskussionen om det statliga riskkapitalet i dess helhet, för det är viktigt att få riskkapitalet att jobba i de tidiga faserna. Som det är i dag är det nämligen alldeles för mycket av det statliga riskkapitalet som är vilande och inte jobbar. Det kostar Sverige jobb och framtidsförutsättningar.

Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret. När Inlandsinnovation bildades skapades stora och många förväntningar och förhoppningar om att det skulle ske en förändring för alla som har en idé, en innovation eller ett företag som inte kan utvecklas på grund av bristen på kapital. Intresset från de privata investerarna och bankerna i inlandet, speciellt Norrlands inland, och i glesbygden är försvinnande litet. Inlandsinnovation skulle fylla just det behov som de privata investerarna inte kunde leva upp till. Jag har debatterat den här frågan tidigare med ministern, och tyvärr kan jag återigen konstatera att man inte på långa vägar lever upp till de förväntningar som skapades. Känslan av att arbetet inte fungerade som det borde kom när Inlandsinnovation hade arbetat ett tag, ungefär ett år. Jag mötte alltför många företag som vittnade om att de sökt kontakt med Inlandsinnovation, men att det var lönlöst att skicka mejl, för det kom inga svar. Att ringa och lämna meddelande gav sällan resultat, och vad som ansågs innovativt nog att investera i kändes stundvis relativt godtyckligt. Känslan av att Inlandsinnovation i stort sett betedde sig som en privat aktör på marknaden fanns där, och den har nu bekräftats av Riksrevisionens granskning. Allt detta oroar naturligtvis. Ministern verkar vara så nöjd över tillståndet som det är. Hon var nöjd redan då. Men att man agerar på det sätt som vi har sett i medierna skadar givetvis fondens trovärdighet. Detta är viktiga pengar för Norrlands inland, och de ska vi nu dela med en större del än vi hade tänkt från början. Vi hoppades att de skulle göra stor nytta. Det här är en del av landet som behöver dessa investeringar och detta kapital så väl, för jobben och för en positiv utveckling. Det statliga riskkapitalet är viktigt i hela landet, men i Norrlands inland är det särskilt viktigt. I december var över 5 400 personer arbetslösa i Jämtlands län, vilket motsvarar 8,6 procent av arbetskraften. Jämtland är ett utpräglat småföretagarlän med 75 procent ensamföretagare. Bara 4 procent av arbetsställena har fler än tio anställda. Mycket av näringslivet består av handel, transporter, hotell med flera servicenäringar, men industrins investeringar i Jämtland var enligt den senaste siffran 2011 lägst i landet, endast 1 059 kronor per invånare. Genomsnittet i riket var 5 244 kronor per invånare. Naturligtvis hämmar den dåliga tillgången på kapital, både investeringskapital och riskkapital, tillväxten. Därför är just dessa pengar så otroligt viktiga för denna del av landet. Det är av omtanke om och oro för denna utveckling - att detta faktiskt inte görs som det borde - som jag vill debattera denna fråga igen med ministern. Jag ser nämligen den potential som finns i Norrlands inland och i den region som jag bor i där det bland företagare sjuder av vilja att jobba för en positiv tillväxt och utveckling i sin del av landet. Men man kommer ständigt till korta när det handlar om att få tillgång till just denna typ av kapital. Resultatet av Inlandsinnovations investeringar mellan 2011 och första halvåret 2013 är att 6 miljoner kronor av 197 miljoner kronor har gått till mogna företag och noll har gått till såddföretag enligt Riksrevisionens egen redovisning. Det kan väl ministern ändå inte vara nöjd med när det handlar om att starta nya företag och satsa på dem som är innovativa och som inte får tillgång till riskkapital på den privata marknaden?

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Det är glädjande att intresset för att diskutera och debattera statligt riskkapital är så stort en tisdagskväll att det ändå är lite folk här i kammaren. Men jag tror att det är ett uttryck för att vi i grunden har en samsyn kring behovet av statligt riskkapital och behovet av att få kompletterande kapital till segment som inte fungerar enkom i fråga om det privata. Det är bra, och det är glädjande. Kapitalförsörjningen är mycket viktig för utvecklingen av svensk tillväxt och nya företag. Med detta som bakgrund blir det extra viktigt att vi handskas varsamt med det statliga riskkapitalet. Det är viktigt att man har som utgångspunkt att det ska svara mot det behov som finns. Precis som Mikael Damberg möter jag många företagare. Jag är övertygad om att även ministern möter många företagare. En av de frågor som nästan alltid kommer upp, egentligen oberoende av företagssegment, företagens storlek eller var någonstans de befinner sig, handlar om behovet av en fungerande kapitalförsörjning. Där spelar det statliga riskkapitalet en speciell roll. Det som är tydligt i mina samtal med företagare är att det finns en känsla av uppgivenhet för att det statliga riskkapitalet inte på ett tillfredsställande sätt svarar mot det behov som finns. Det är också svårt att som utomstående riktigt förstå hur detta fungerar. Ett av problemen med riskkapitalet är att det är svårgenomträngligt och överlappande. Det finns kritik mot att det konkurrerar med det privata riskkapitalet. Men det finns också kritik som handlar om att olika typer av statligt riskkapital konkurrerar med varandra och till och med konkurrerar ut varandra. Det kan inte vara en god tingens ordning. En annan fråga som ofta lyfts fram i debatten är att det som kanske är statens främsta uppgift när det handlar om kapitalförsörjning och riskkapital är att se till att nystartade företag och innovationer får tillgång till kapital och kan komma ut på en marknad i de allra tidigaste skedena. Här är kritiken och bristen som störst. Ibland tänker man att det kanske är för att man inte vet hur det faktiskt ligger till och ser ut. Men tyvärr bekräftas denna bild i Riksrevisionens rapport som kom nyligen. Där konstateras, vilket jag tror att Mikael Damberg nämnde i sitt anförande, att endast knappt en fjärdedel går till företag i uppstartsskedet. När det gäller så kallade såddföretag, alltså det allra mest sårbara segmentet i hela processen, är det bara 0,2 procent som går till detta segment. Det är givetvis alldeles för dåligt. Med detta som bakgrund skulle jag vilja att näringsministern i sina kommande inlägg anstränger sig lite mer och lägger lite större vikt vid att försöka reda ut vad statens roll i detta är, bland annat när det gäller ambitioner kring riskkapitalet i stort, där man i det som sägs är överens om att man ska ha en riktning och att man ska göra en prioritering. Men när man tittar på regeringens faktiska styrning - det framgår mycket tydligt av Riksrevisionens rapport - styr man de facto mot vissa geografiska områden och sektorer. Det är den ena delen. Jag ska ta upp den andra delen. Om vi nu är överens om att riskkapitalet och det statliga riskkapitalet är viktigt, då borde vi också kunna vara överens om att det är viktigt att upprätthålla förtroendet. Därför vill jag att ministern försöker svara på de frågor som har ställts i interpellationerna om Inlandsinnovation specifikt och de uppgifter i medierna om både vänskapskorruption och annat som har förekommit. Vad gör ministern för att säkerställa att förtroendet för Inlandsinnovation inte förblir skadat?
Herr talman! Jag bor på den västerbottniska landsbygden. Det har jag gjort i hela mitt liv, och jag tror att jag kommer att bo kvar. Jag har också haft förmånen att få träffa många företagare i mina tidigare jobb och kan konstatera, precis som flera här, att en av de största utmaningarna har varit kapital för att starta upp en verksamhet eller pengar för att utveckla eller bygga någonting. Men det som är trist och som är en utmaning, speciellt i de trakter där jag bor och i norra Sveriges inland, är att när man till exempel bygger någonting har byggnaden i princip förlorat halva värdet innan den är klar. Då kan ni förstå hur svårt det är få banken med på noterna när det gäller att låna pengar. Därför är Norrlandsfonden och Inlandsinnovation mycket viktiga komplement för att utveckla företagandet i norra Sverige. För två veckor sedan var jag på besök i Hemavan. Då träffade jag en av ägarna till gallerian, som växer så att det knakar. Han berättade att den jättestora investering som han nu har gjort tillsammans med sin fru aldrig skulle ha varit möjlig om inte Norrlandsfonden hade ställt upp därför att banken ställde ett krav, nämligen att om Norrlandsfonden inte gick in med pengar skulle inte banken heller göra det. Det är ett färskt exempel på hur viktigt riskkapital är i denna del av landet. Inlandsinnovation har varit i gång i ungefär två år, och det tar tid innan man verkligen kan se ett resultat av en verksamhets insatser, speciellt i denna omfattning. Det tror jag faktiskt att de flesta ändå förstår. Det som jag också kan märka är att det är först nu som människor och företagare känner till och har uppmärksammat Inlandsinnovation. Det har tagit tid innan man har spridit information om vad Inlandsinnovation gör och kan göra. Men det som jag tycker är lite tråkigt, och nu tittar jag på mina socialdemokratiska vänner, är inte att ni vill följa upp effektiviteten av det statliga riskkapitalet. Ni säger att det är viktigt att det statliga riskkapitalet ska ha ett gott rykte. Då tycker jag att det är lite tråkigt att ni i denna debatt och interpellationerna inte drar er för att faktiskt smutskasta en verksamhet genom att hämta information från tidningsrubriker. Det tycker jag är väldigt tråkigt. För mig är det snarare uppenbart att ni hellre kanske delvis - jag tror säkert att ni är intresserade och vill att detta ska gå bra - kammar hem billiga poäng på en verksamhet som är och kommer att kunna vara av stor betydelse för många företagare i till exempel norra Sverige. Om jag ska vara ärlig är min upplevelse att ni socialdemokrater generellt - inte alla - har varit emot Inlandsinnovation ända sedan det kom till. Jag kommer ihåg era reaktioner när detta diskuterades 2010. Jag var ny i näringsutskottet och var mycket intresserad av Inlandsinnovation, vilket inte är så konstigt eftersom det berör många företagare i den trakt som jag kommer från. Redan då upplevde jag tongångar som absolut inte var positiva. Redan efter ett halvår, när styrelsen nyligen tillsatts, krävde ni uppföljning av vad verksamheten hade uträttat. Jag känner, och detta är ärligt, en genuin oro för att ni vill lägga ned Inlandsinnovation och föra samman allt riskkapital till en enda organisation. I så fall skulle det innebära att ännu mindre riskkapital skulle komma norra Sverige och dess företag till del. Slutligen vill jag kommentera insinuationerna om att det finns så många centerpartister involverade i just statlig riskkapitalverksamhet i norr, till exempel Inlandsinnovation. Det är inte alls så konstigt eller mystiskt över huvud taget att vi är väl representerade i sådana sammanhang. Vi är, det törs jag säga både en och två gånger, det enda parti som är genuint intresserat av landsbygden. Jag undrar om ni socialdemokrater verkligen är det.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi får en bred bild av de statliga finansieringsinsatser som finns. Jag var under en timme på förmiddagen i dag i näringsutskottet och gav där en detaljerad beskrivning av hur jag ser på såväl Inlandsinnovation och de medieuppgifter som har framkommit som på de statliga finansieringsinsatserna framöver. Den redogörelsen vet jag att Socialdemokraternas ledamöter i näringsutskottet har fått sig till del. Det är svårt för mig att på den här korta stunden återge all den detaljerade informationen, men det är viktigt för mig att markera att vi utöver det jag tog upp i min inledning arbetar intensivt med frågorna. För att knyta an till det Mikael Damberg nämnde i sitt inlägg vill jag markera att regeringen år 2010 lade fram en proposition om företagsfinansiering. I den beskrev vi vår målbild med de statliga finansieringsinsatserna, och vi aviserade där en översyn av det statliga riskkapitalet. Översynen har gjorts, och den har konkretiserat inte bara de utgångspunkter vi har för det reformarbete vi är mitt inne i utan också de insatser vi har gjort de senaste åren när det gäller det statliga riskkapitalet. Bland annat har vi slagit samman Almi och Innovationsbron till en aktör i tidiga skeden. Det gjorde vi för ett år sedan. Det var dels för att få en stark aktör i tidiga skeden, dels för att bredda Innovationsbrons viktiga verksamhet till de regionala Almikontoren. Vi har också sedan någon månad tillbaka infört investeraravdrag som gynnar de privata investeringarna i olika företag. Vi har inrättat verksam.se som delvis är en portal för en väg in vad gäller ökad kundnytta och kunskap för att nå de statliga finansieringsinsatser vi gjorde under förra året, och vi har breddat investeringsmandaten för både Fouriertransform och Inlandsinnovation. Vi kommer alltså att fortsätta att reformera de statliga kapitalförsörjningsinsatserna till att verka i tidigare skeden, till en ökad samordning och till en förbättrad effektivitet. Jag välkomnar Riksrevisionens skrivelse, för det man från Riksrevisionen lägger fram ligger helt i linje med min och regeringens analys av hur det ser ut och vad vi vill göra. Senast i maj kommer vi att redogöra för hur vårt fortsatta arbete för de statliga kapitalförsörjningsinsatserna med inriktning på just tidigare faser, ökad samordning och förbättrad effektivitet ska se ut. När det gäller frågan om Inlandsinnovation specifikt gick jag in på detta under dagens näringsutskottsdiskussion. Jag har en kontinuerlig dialog med Inlandsinnovations styrelse. Det fungerar så att regeringen utser styrelsen - vi tillsätter och avsätter den. Vi styr genom bolagsstämman, som är under våren, och genom den skrivelse som är antagen av riksdagen där vi pekar ut att man ska verka i både tidigare och lite mognare faser. Vi pekar på vilka särskilda sektorer, som exempelvis besöksnäringen, Inlandsinnovation ska arbeta med. Beslut tas kollektivt av styrelsen, det vill säga inte av enskilda personer eller någon som inte sitter i styrelsen. Investeringsbeslut fattas alltså av styrelsen kollektivt, och jag som näringsminister förutsätter - det säger jag även i dialogen med bolaget - att man följer givna mandat och ser till att följa de mandat ägaren har pekat ut. Nu har man tillsatt en extern revisor som ska gå igenom investeringsbesluten och rapportera, givetvis till bolaget självt men också till Näringsdepartementet, hur man hanterar respektive investeringsbeslut baserat på de medieuppgifter som har framkommit. Jag kommer att återkomma till de frågor Marie Nordén och Jennie Nilsson har lyft fram i sina inlägg. Det handlar framför allt om Inlandsinnovation och Norrlands inland samt hur jag ser på de statliga finansieringsinsatserna framöver.

Herr talman! Jag noterar att statsrådet i sitt muntliga svar på interpellationen är något mer kritisk till hur det statliga riskkapitalet fungerar än hon var i det skriftliga svaret. Det är intressant att notera att statsrådet talar om att man måste styra mer mot tidigare skeden, få mer av samordning och få en förbättrad effektivitet. De tre punkterna är till stor del den kritik vi har riktat mot det statliga riskkapitalet. Kritiken gäller kanske också att en för liten del av det statliga riskkapitalet i dag jobbar som det är tänkt utan i stället ligger fast i bolagen och inte gör nytta ute i företagen. Där har vi lagt fram ett antal förslag - jag vill passa på när vi ändå har en debatt - där vi vill lägga 2 miljarder kronor på en innovationsfond för just de tidiga skedena, alltså för att garantera att pengarna går till de tidiga skedena. Vi vill avveckla de outnyttjade medlen i Fouriertransform och föra över dem till den här fonden. Det tror vi är ett bra sätt att få fart i den tidiga uppstartsfas som ändå diskuteras. Vi jobbar också med statlig riskkapitalförsörjning kopplat till de regionala inkubatorerna. Ibland glömmer vi bort dem. De riktigt innovativa idéerna har väldigt svårt att få finansiering, och inkubatorerna som finns regionalt ute i Sverige gör ett jättebra jobb - på väldigt lite pengar. De är ofta livlinan för de innovativa bolagen att faktiskt komma vidare och starta sina bolag. Vi har alltså en riktad satsning på det. Vi tittar också på de vanliga bankkontakterna, som är viktiga för företagare, för att titta på om staten kan vara med och i viss mån dela risken i form av nyföretagandegaranti och annat. Vi har alltså ett väldigt fokus på både det statliga och det privata riskkapitalet för att få det att jobba mycket och skapa nya jobb. Jag vill säga följande: Om statsrådet nu fram till maj funderar över vad man ska göra tror jag att det är viktigt att ta frågan på allvar och våga säga att det statliga riskkapitalet inte jobbar så effektivt som det skulle kunna göra. Går det för lång tid innebär det att staten medvetet undviker att göra investeringar som kan skapa nya jobb och växande företag runt om i Sverige. Här har staten och regeringen ett ansvar, för det är ni som sitter på mandatet att styra de statliga bolagen och det statliga riskkapitalet. Jag hoppas verkligen att näringsministern inte drar det här i långbänk, för det kommer att behövas för att fler nya jobb ska skapas i Sverige. Jag tolkar det statsrådet säger som att hon följer frågan om Inlandsinnovation, att staten nu när revisorerna ska titta på Inlandsinnovation är noga med att följa upp detta och att ministern är beredd att vidta åtgärder om det skulle visa sig att det inte har gått rätt till. Precis som Jennie Nilsson tog upp förut har ju Inlandsinnovation ett rykte, och det är viktigt att man reder ut de frågetecken som har uppstått. Annars kommer nämligen det här att vara en del av bilden av Inlandsinnovation för en väldigt lång tid framöver. Det är inte bra för någon att det är på det sättet, och då är det viktigt att man som ansvarig ägare och i den form av styrning man kan ha över de statliga bolagen följer upp och ser till att reda ut de frågetecken som finns. Jag hoppas att statsrådet tar uppgiften på allvar.

Herr talman! Det förvånar mig ibland hur man vill vinkla debatten för att vinna politiska poäng. Precis som Helena Lindahl nämner är dock Inlandsinnovation inte den första eller enda fond som finns i Norrland och som ska förse företag med riskkapital - vad jag vet fanns Norrlandsfonden under tiden vi satt i regeringsställning. Vår kunskap och vetskap om behovet av att fylla ett tomrum där det privata inte är berett att gå in har funnits länge. Precis som Mikael Damberg sade har vi stora och viktiga ambitioner just vad gäller riskkapital och innovativa företag för att stärka deras möjligheter att förverkliga de idéer de har. Anledningen till att jag lyfter fram frågan igen är genuin omtanke om att kapitalet ska arbeta på det sätt som gör att det fungerar allra bäst. Ett statligt riskkapitalbolag ska fylla ett hål där det privata inte finns. Mina uppgifter, som jag har lyft fram tidigare med ministern och även i dag, kommer inte från tidningsrubrikerna. De kommer från möten med företagare som är förtvivlade, desperata, besvikna och frustrerade över den nonchalans de har blivit bemötta med från just Inlandsinnovation. Jag hoppas att ministern tar den informationen på allvar och tycker att det är ett beteende som inte är acceptabelt från ett statligt finansierat bolag. Som Mikael Damberg sade har vi ett otroligt viktigt rykte att leva upp till. Det får inte finnas frågetecken och oegentligheter. Och det handlar inte om vilka partister som finns i de här kretsarna, utan det handlar om att det inte får finnas rykten. De ska redas ut. Företag med innovativa idéer har kommit till mig och berättat att de har fått höra att det inte är innovativt nog. Man jag är den första att säga att besöksnäringen är en av våra viktigaste industrier i Jämtlands län. Att säga att de skulle ha svårt att få investeringskapital eller riskkapital och att det inte finns privata investerare som är beredda att gå in är inte riktigt sant. Inlandsinnovation har valt att investera i företag som är säkra, mogna och garanterar en avkastning. Man ska vara försiktig och rädd om skattebetalarnas pengar, men när man talar om innovation och säger att det här är vad de ska jobba med, då tycker jag att man ska ta det på allvar och följa upp på vilket sätt de har investerat. Har de verkligen besvarat förfrågningarna på ett seriöst sätt? Har man gett de mest innovativa och de som har de största behoven chansen att faktiskt få tillgång till det så efterlängtade kapitalet? Jag hoppas att ministern tar uppgifterna på allvar och är beredd att se över detta. Även om hon tycker att det är för tidigt att utvärdera efter två år, tycker jag att det finns anledning att ta det som inte jag eller några rubriker utan Riksrevisionen själv säger på allvar, nämligen att det finns en undanträngningseffekt och ett problem i att pengarna går till mogna företag, inte till dem som jag tror att vi är överens om har de största behoven av just det kapital som vi talar om i dag. De får stå vid sidan av. De får inte tillgång till det som jag tror att vi är överens om att de borde få tillgång till.

Herr talman! Tyvärr gör Helena Lindahl det svårt att hålla nivån i den här debatten. När ministern är mån om att försöka hålla debatten på en hög och seriös nivå blir det märkligt när en partikamrat till henne går in i debatten på det sätt som Helena Lindahl nu valde att göra. Jag tänker inte bry mig så mycket om det, med ett undantag. Helena Lindahl ifrågasatte tydligt om Inlandsinnovation skulle få vara kvar med en socialdemokratiskt ledd regering. Hon trodde att det finns en stor risk att vi ska lägga ihop alltihop i en enda stor fond. Helena Lindahl borde i så fall tala med sin egen näringsminister, eftersom Annie Lööf själv - åtminstone enligt tidningsuppgifter, som tyvärr är det vi har att förlita oss på eftersom vi får väldigt lite annan information - redan 2012 sade att det kunde finnas anledning att göra ett omtag på hela det statliga riskkapitalet och lägga det i en gemensam koncern. Det tycker jag var en sympatisk ingång av ministern. Personligen tycker jag att det hade varit bra om man hade gått vidare med och kommit längre i denna översyn och detta helhetsgrepp. Det är ju helt rätt att det saknas ett helhetsgrepp kring riskkapitalet i dag, vilket inte är bra. Det är uppenbart att det inte fungerar som vi vill, och då behöver man göra något annat. Jag är inte tillfreds med att inte kunna svara på frågor när medier ringer och undrar över oegentligheter och vad det än månde vara. Jag förväntar mig faktiskt att en ansvarig minister och en ansvarig regering har en sådan tingens ordning och en sådan kontroll på sin verksamhet att man när sådant här poppar upp ganska omgående kan gå ut och räta ut de frågetecken som finns, för det är viktigt för förtroendet. Jag har inte i något läge sagt att det är si eller så, för jag vet inte det. Det är beklämmande. Jag tycker att riksdagens ledamöter borde kunna känna sig trygga med att det finns kontroll och ordning och att man har en minister som direkt tar ansvar för att räta ut frågetecknen. Utöver de två frågor som ligger kvar från förra replikrundan och som ministern lovade att återkomma till, har jag en fråga. Känner sig ministern tillfreds med den tidsutdräkt som det nu blir, utifrån att det framkommer uppgifter, sanna eller falska men besvärande, till dess att vi kanske får svar på bordet? Är ministern tillfreds med att inte kunna gå ut och tala om att det här är felaktigt, att det inte är så här? Kan hon säga att de här åtgärderna har vidtagits, visa stringens, visa att hon håller i frågan och äger ansvaret att se till att det här blir rätt och riktigt? Hade jag varit minister hade jag inte varit tillfreds med situationen. Jag skulle gärna vilja höra hur Annie Lööf ser på frågan. Jag vill också utifrån det första svaret kommentera den del som handlar om förvaltningskostnaden. Ministern säger inledningsvis i sitt svar att hon tycker att det är en felaktig beskrivning att förvaltningskostnaden är så hög och räknar i stället mot hur mycket som är investerat. Det är alldeles riktigt att så gör man ofta. Problemet är bara att det sättet att räkna reser en annan frågeställning, en annan kritikpunkt gentemot fonderna. Det är att man har investerat förhållandevis lite av sitt kapital. Den låga siffran 1 1⁄2 procent speglar i någon mening att det är väldigt lite som är investerat. Man skulle kunna låta bli att investera någonting alls. I så fall hade man haft en kostnad på noll. Det tror jag inte är det som ministern menar är det önskvärda scenariot. Jag skulle gärna vilja veta om hon är nöjd med effektiviteten i fonden eller inte.
Herr talman! Först vill jag säga att jag är väldigt glad över Inlandsinnovation, och jag tror att Inlandsinnovation kommer att kunna ha stor betydelse även i framtiden. Jag vill bara säga tack till Maud Olofsson, som var med och initierade detta, om hon händelsevis tittar eller lyssnar. Ni socialdemokrater hänvisar till artiklar i Dagens Industri. Är det sanningen som återspeglas i denna tidning? Och vilka fler tidningar ska vi basera riksdagsdebatter på? Vid dagens redogörelse i näringsutskottet säger den socialdemokratiska gruppledaren Jennie Nilsson att hon "reagerat på medieuppgifter". Sedan talar hon sig varm om hur viktigt det är att förtroendet för investeringskapitalbolag värnas. Men i verkligheten gör hon precis tvärtom genom att grunda sin kritik på "medieuppgifter". Avslutningsvis: Jag känner mig djupt besviken över att en politiker som innehar ett av de absolut finaste förtroendeuppdrag som man kan ha, ledamot av Sveriges riksdag, på detta enkla och ytliga sätt försöker vinna billiga politiska framgångar.
Herr talman! Inlandsinnovations verksamhet har pågått i drygt två år och är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Jag tycker att det är viktigt att försvara möjligheten för statliga riskkapitalaktörer även i Norrlands inlands. Det är viktigt för entreprenörskapet och för företagsamheten att få skapa jobb där. Därför är det också viktigt att de aktörer som verkar gör det på ett korrekt sätt, att de fattar affärsmässiga beslut, följer givna mandat och verkar i den anda som riksdagen fattat beslut om genom skrivelsen och som ägaren i form av regeringen har pekat ut på bolagsstämmor och liknande. Vad jag kan konstatera, efter att ha tagit del av de medieuppgifter som finns, har inga oegentligheter varit på tapeten. Jag har markerat för styrelsen att jag som näringsminister förutsätter att man följer de dokument som ligger till grund för verksamheten och att styrelsen kollektivt har fattat investeringsbeslut. Inlandsinnovation har beskrivit för mig att man har gjort på det sättet, men man ber nu sin externa revisor att gå igenom investeringsprocesser, policyer och det arbete som har varit de första två åren för att garantera att det finns en sund investeringskultur. Som näringsminister är det viktigt att bemöta de medieuppgifter som har kommit. Det har mina medarbetare och jag också gjort. Nu kommer också Inlandsinnovation att säkerställa att man följer de givna mandaten. Det är rimligt. Det är viktigt med styrning, uppföljning och kontroll. Som ägare till Inlandsinnovation tycker regeringen givetvis att det är viktigt med en kontinuerlig dialog och uppföljning. Jag bedömer att styrelsen för Inlandsinnovation har tagit detta på största allvar, och man har bett den externa revisorn att gå igenom detta. Jag ser fram emot detta resultat. Riksdag och regering fattar inte beslut om investeringar. I en interpellationsdebatt i riksdagen kan vi inte överpröva enskilda investeringsbeslut, vilket Marie Nordén verkar tro. Det är styrelsen som fattar dessa beslut utifrån vad som står i de styrdokument som finns. Därför är jag inte rätt person att överpröva enskilda investeringsbeslut i de 22 bolag som Inlandsinnovation har valt att gå in i. Enligt skrivelsen finns det möjlighet för Inlandsinnovation att jobba inte bara i tidiga faser utan också i mogna faser. Även här kan man vara en kompletterande aktör. I den skrivelse som riksdagen antagit exemplifierar man vissa branscher som särskilt kritiska och viktiga för inlandet i Norrland. Besöksnäringen är en sådan, mineralnäringen en annan och förnybar energi en tredje. Här finns möjlighet att gå in i mognare faser och verka marknadskompletterande för att dra till sig privat kapital och stärka företagsamheten. Riksdagens ledamöter kan ta del av denna skrivelse som de själva har fattat beslut om. Att förändra det statliga riskkapitalet är ett långsiktigt arbete. Det har byggts upp under både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Vi identifierade detta i 2010 års proposition, vi har haft en översyn och under förra året tryckte jag på startknappen för en rad reformer för att effektivisera och samordna det statliga riskkapitalet och få mer fokus på tidigare skeden. Vi ämnar fortsätta med detta. Jag välkomnar Riksrevisionens granskning. Den ligger helt i linje med den analys som vi själva har gjort. Vi kommer att återrapportera till riksdagen genom riksrevisionssvaret om hur vi kommer att arbeta med att förstärka kapitalförsörjningen till våra företag i Sverige.

Herr talman! Det är bra att styrelsen för Inlandsinnovation har tillsatt en extern revisor som ska gå igenom detta och reda ut de frågetecken som finns. Det är viktigt att detta görs. Efter denna debatt och den debatt vi haft under en längre tid, inte minst efter Riksrevisionens rapport, är det viktigt att regeringen ser att det finns ett styrnings och ledningsansvar för regeringen. Näringsministern hänvisar till de förändringar som har gjorts. Det har gjorts en del förändringar men inte de förändringar som krävs för att få ordning på det statliga riskkapitalet. Tolkar jag statsrådet rätt har vi gemensamt en kritik av det statliga kapitalet, nämligen att det inte jobbar i tillräckligt stor utsträckning, att det inte är inriktat på uppstartsfasen och såddfasen som är så viktiga för att skapa upp nya jobb och att det finns samordnings och effektivitetsvinster att göra i systemet. Jag tolkar det som att statsrådet ändå ger besked om att de förändringar som än så länge är gjorda inte räcker till och att det krävs mer. Vi är noga med att säga att detta är en viktig fråga för oss. Vi kommer att ligga på. Det är nog inte sista gången vi debatterar detta, om inte statsrådet ganska snart kommer tillbaka med förslag som reder ut detta och rätar ut de frågetecken som finns. Jag tror att denna debatt kommer att fortsätta, för de senaste årens debatt är inte bara en politisk diskussion utan också en diskussion bland företagare som känner att det inte bara är svårt att få tag på statligt riskkapital utan även privat kapital efter den finanskris vi gått igenom. Talar vi om jobb och nya möjligheter för företagande kommer vi inte runt frågan om kapital, både statligt och privat.

Herr talman! Jag tackar ministern för debatten. Det är viktigt att vi fortsätter debattera hur vi vill att dessa pengar ska arbeta. Det är positivt att ministern följer upp och har bett om en granskning av hur man har arbetat och tagit beslut. Jag hade dock hoppats att ministern också skulle vara beredd att följa upp arbetsmetoderna. Hur ser tillgängligheten ut på Inlandsinnovation? Vilken förmåga har man att återkoppla och följa upp de kontakter som man har tagit? Inlandsinnovation är stolt över att ha en liten administration, och det är ingen jättestor fond vi talar om. Det är ändå viktigt med en tillgänglighet som gör att man kan följa upp och tillmötesgå de behov som finns i denna region. Det är viktigt för trovärdigheten. Det är tråkigt och sorgligt att så många jag mött känner en frustration över att de inte får kontakt eller inte blir bemötta på ett värdigt sätt. Det är inte acceptabelt. Jag ville inte på något sätt överpröva här i kammaren, utan det var ett exempel på investeringar som är mer säkra än just innovativa. Precis som Riksrevisionen har sagt, och som jag har sagt tidigare, är det önskvärt att man styr över investeringar från mogna företag till såddföretag, uppstartsföretag och de företag som ligger i tidig tillväxt just för att fylla ett hål, tillgodose ett behov, som de privata riskkapitalbolagen inte är beredda att göra. Det statliga riskkapitalet ska göra det som den privata marknaden inte är beredd att göra. Jag känner att Inlandsinnovation inte fyller den rollen. Jag vill ha kvar pengarna i regionen. Jag vill att Inlandsinnovation ska jobba för den kraft, initiativförmåga och tillväxtpotential som finns i min hemregion. Just nu gör inte Inlandsinnovation det.

Herr talman! Jag tackar ministern för det mer fylliga svaret i det andra inlägget. Det visar att hon tar det på allvar, har satt sig in i det, följer det nära och, som jag tolkar det, är beredd att vidta åtgärder om så skulle behövas. Till syvende och sist handlar ju denna interpellationsdebatt om att vi ska kunna känna förtroende för att ministern tar denna fråga på allvar och är beredd att agera om så behövs. Jag kan beklaga tidsutdräkten och att man inte har ett tajtare och snävare sätt att hantera detta på, men det är trots allt bra att ministern ger dessa signaler. Jag är också glad över att ministern tydligt lyfter att hon välkomnar Riksrevisionens granskning. Den ligger i linje med den kritik jag hör när jag möter företagare och olika aktörer och diskuterar innovation och fungerande innovationskedja. Både OECD och Riksrevisionen tar upp fungerande riskkapitalförsörjning som en bärande del i tillväxt och utveckling för nya företag. Det är därför positivt att ministern är tydlig med att hon välkomnar denna skrivelse. Jag hoppas att det landar i att man gör det som man sade redan tidigt under denna mandatperiod, nämligen tar ett rejält omtag vad gäller det statliga riskkapitalet för att försöka få det att arbeta på ett bättre sätt. Tar vi det Riksrevisionen beskriver kontra det vi säger att vi vill - här är diskrepansen stor - kan vi konstatera att 60 procent av det statliga riskkapitalet i nuläget går till geografiska områden eller sektorer, och det är inte vad vi vill. 40 procent går till mogna företag, och det är inte vad vi vill. 0,2 procent går till såddföretag, och det är inte vad vi vill. Här krävs alltså nya tag, och jag tolkar ministerns svar i debatten som att hon också är beredd att ta dem. Jag ser fram emot att debattera de förändringar man vill åstadkomma.
Herr talman! Det är viktigt att inte blanda äpplen och päron när man diskuterar statliga finansieringsinsatser. Det finns statligt riskkapital. Det är sådant som Inlandsinnovation arbetar med. Det är ägarkapital; man går in i bolag och köper andelar eller aktier för att gå in och styra och vara med i finansieringen. Sedan finns det inkubatorverksamhet, som regeringen har förstärkt under mandatperioden och som arbetar mycket med såddfasen. Sedan finns det lån som Almi hanterar, mjuka lån och andra lån. Många andra statliga finansieringsaktörer jobbar också på lånesidan. Men Inlandsinnovation arbetar med riskkapital, det vill säga ägarkapital. Lejonparten av riskkapitalet i Sverige är ju privat, och i stort sett allt utgår från Stureplan. Därför tyckte regeringen att det var viktigt att ha till exempel Inlandsinnovation för att främja företagsamhet och jobb i Norrlands inland. Det är av den anledningen vi nu ser detta på plats. Marie Nordén efterfrågade mer förändringar. Det pågår ett förändringsarbete på Inlandsinnovation. Just nu rekryterar man en ny vd. Jag tycker också att det är bra att styrelsen har fattat beslut om den externa granskningen av sin investeringspolicy och process. Det är viktigt att ägaren är tydlig med uppföljning, kontroll och styrning. Jag välkomnar också att styrelsen med dess breda kompetens, från kapital till entreprenörskap och företagande, är den som fattar investeringsbeslut. Det är viktigt att ha den åtskillnaden. Sedan är det också viktigt att markera att jobb i Norrland inte enbart handlar om statligt riskkapital, utan det handlar ju också om att man ser hur arbetsgivaravgifter för unga påverkar Skistar i Åre. Det handlar om hur man ser på kilometerskatt och lastbilsskatt som påverkar sågverket utanför Östersund. Det handlar om hur restaurangmomsen påverkar kaféet utanför Krokom. Ska man stärka jobb och företagande i hela landet handlar det om kapitalförsörjning, kompetensförsörjning och också om hur man ser på skatter avgifter i små företag. Där kommer regeringen att fortsätta att ha en linje där man inte höjer skatter på jobb och företagande.